Herr talman! Jag vill bara säga att utskottet har ägnat denna fråga en mycket stor uppmärksamhet. Vi begärde förra året att få en redovisning över vilket resultat denna försöksverksamhet har givit. Vi fick en viss redovisning i årets statsverksproposition, men vi understryker också i årets betänkande att vi förutsätter att riksdagen även i fortsättningen informeras om utvecklingen på området. Läget är mycket oklart. Experterna är djupt oeniga. Men det är självklart att man över huvud taget inte skulle tillgripa saltning om man inte trodde att den hade en trafiksäkerhetseffekt. I annat fall har den ingen funktion att fylla. Men det är viktigt att man efter saltningen har möjligheter att forsla bort den modd som lätt uppkommer med kombinationen av partiklar som rivits upp av dubbdäcken och snö som lösts upp av saltet. Vägverket har gjort försök i detta avseende, men de använda maskinerna har tyvärr inte varit så effektiva som man trodde att de skulle vara.

Herr talman! När herr Gustafson i Göteborg talar om behovet av en framåtsiktande trafikpolitisk debatt och om behovet av ökade anslag till vägbyggandet vill jag kraftigt instämma i detta. Jag delar båda dessa synpunkter. Jag vill också vitsorda vad fru Thunvall här nyss sade om oppositionen mot saltningen på vägarna. I våra hemtrakter möter vi ofta mycket kraftiga klagomål mot vägsaltet som har en så förödande verkan, inte minst på fordonen. Att jag här tar till orda är ändå närmast i anledning av att jag har en motion som behandlats av utskottet, motionen 75, och jag vill säga några ord i anslutning till den.

Det är en samhällsekonomisk värdering som jag efterlyser. Den måste enligt min mening komma till starkare uttryck vid planeringen. Helt naturligt kan man inte bortse från lönsamhetsbedömningen av trafikprojekten, men det får inte bli en ensidig och kortsiktig bedömning. Insatserna på vägområdet måste sättas in i ett större sammanhang. Vi vet alla att kommunikationerna och därvid kanske särskilt vägarna har en mycket stor betydelse för en bygds utveckling och fortbestånd. Det är också en allmän iakttagelse att lokaliseringspolitiken inte gett avsedda resultat, bl.a. av den anledningen att den inte kompletterats med åtgärder över ett tillräckligt vitt fält. Onekligen har åtgärder på kommunikationsområdet släpat efter. Vi har under det senaste året tagit vissa initiativ och kommit ett litet stycke på väg — jag tänker på reduceringen av frakttaxorna för vissa transporter till och från stödområdet — men det finns många andra åtgärder som är och kommer att bli aktuella. Ett område där behovet av åtgärder är särskilt stor är just vägbyggnadsområdet. Det är, herr talman, ofrånkomligt att många bygder i dag hämmas i sin utveckling på grund av bristfälliga vägar. Jag skulle kunna lämna många exempel på det. Jag skall inte göra det i detta sammanhang. Det är mot denna bakgrund som jag har lagt fram mitt förslag om en särskild fond för anslag till vissa ur lokaliseringssynpunkt särskilt angelägna vägprojekt. Genom tillgång till en särskild fond skulle man kunna satsa på vägfrågorna samtidigt som man går in med andra lokaliseringspolitiska åtgärder. En sådan samordnad satsning skulle säkerligen förbättra och förstärka resultatet av lokaliseringsåtgärderna — eller regionalpolitiken som det numera heter. Hur denna fond skapas är givetvis av underordnad betydelse. Vad som är viktigt är att det finns speciella pengar för en sådan satsning. Några väsentliga svårigheter från administrativ synpunkt som skulle föreligga enligt utskottets mening kan jag knappast finna är för handen. Länsstyrelsen i mitt hemlän har i samråd med vägförvaltningen försöksvis studerat vägplaneringen i den del av länet som tillhör det inre stödområdet. Den har därvid kunnat ange vissa vägprojekt som är särskilt angelägna från regionalpolitisk synpunkt. Det torde vara ovedersägligt att en satsning på dessa vägprojekt skulle få stor betydelse för regionen i fråga och innebära ett verksamt medel för att stärka de regionalpolitiska strävandena. Herr talman! Jag har i den föreliggande situationen inget yrkande, men jag har velat framföra dessa synpunkter och får säkerligen anledning att återkomma.

Herr talman! Det är klart att vi i det nuvarande ekonomiska läget måste vara återhållsamma på alla områden i samhället, alltså även med anslagen till vägväsendet. Men på en punkt är behovet enligt min mening så trängande att man borde ha kunnat gå något längre än vad propositionen och utskottsmajoriteten gör. Jag avser då anslagen till de mindre vägarna, som jag tycker blivit särskilt styvmoderligt behandlade. Vi vet alla att en stor del av vårt näringsliv består av småföretag på en mängd mindre orter i vårt land. De företagen spelar en viktig roll i hela vårt lands ekonomiska liv och är ofta förutsättningen för de mindre tätorternas bestånd. Om vi menar allvar med våra önskemål att motverka en koncentration av landets befolkning till de största städerna, måste vi se till att de mindre orterna och deras näringsliv kan fungera. Och i de strävandena måste goda vägar vara viktiga inslag. I den del av landet som jag representerar, Älvsborgs läns södra del, kan man verkligen studera vilka olägenheter som brister i vägväsendet medför för näringslivet och för de enskilda människornas möjligheter att förflytta sig. Jag har varit ute och tittat på en del sådana vägar och jag skulle, herr talman, kunna göra en lång och ingående uppräkning, men jag skall inte ta upp tiden med det. Jag vill emellertid konstatera att det inte är någon uppmuntrande syn som man möter: otillräckligt underhållna vägar, påbörjade men på grund av brist på resurser oavslutade vägbyggen, direkt trafikfarliga vägavsnitt — ibland beroende på att man avbrutit vägbygget och inte gjort nödiga anordningar för att tillgodose trafiksäkerheten. Ja, allt detta är inte några bra inslag i vår regionalpolitik. Det värsta är ju att det inte förefaller att långsamt bli bättre, som man skulle kunna hoppas, utan vägplanen ger anledning till farhågor för att det skall bli sämre. Jag läste för en tid sedan en intervju med vägdirektören i Älvsborgs län — den var införd i Borås Tidning den 25 mars i år. Han säger där att vi befinner oss i den situationen att trafikanterna får finna sig i en standardsänkning i vad gäller vägnätet. Pengarna räcker inte till, anslagen är för små. Vägdirektören tillägger att man kommer att använda tillgängliga resurser främst för att åtgärda riksvägarna. Det betyder att vägnätet i övrigt, som ju utgör huvudparten av våra vägar, endast till ett minimum kan komma i åtanke i vad gäller reparationer, ny ytbeläggning osv. Det är just dessa farhågor man får när man läser propositionen; det blir inte bara ett oförändrat dåligt läge utan en ytterligare försämring för dessa betydelsefulla mindre vägar. Jag kan anföra ett annat exempel. Det gäller skolskjutsarna, där man ju verkligen kan ställa krav på att barnen åtminstone åker trafiksäkert när man begär att de skall förflytta sig från hemorten till skolan, sedan man dragit in den lokala skolan. I Ulricehamns Tidning den 25 mars nämns ett fall där en bussförare nekar att köra skolbarn därför att vägarna i området är under all kritik. Jag tror att det har gått rätt långt när en bussförare tar ett så uppseendeväckande steg. De allmänna principiella synpunkterna på frågan har på ett bra och koncist sätt redovisats i reservation nr 3 och också utvecklats här i dag av utskottets ordförande, herr Sven Gustafson i Göteborg. Jag kan ansluta mig till de synpunkterna och anser att reservation nr 3 bör bifallas, men eftersom behoven är så trängande, åtminstone i delar av vårt land, anser jag också att reservationerna nr 1 och 2 borde bifallas. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! Bakom min motion, som gäller Europaväg 6, står de fyra partierna i Halland. Vi har i motionen krävt två saker: för det första att man skall uppmärksamma och göra någonting åt anslutningen av Europaväg 6 till de nya industrierna i Värö och för det andra att en snabbare utbyggnad sker av Europaväg 6 i dess helhet än vad som framgår av nuvarande tidsplanering. Herr talman! Jag vill bara säga några få ord i anslutning till den här motionen och vad utskottet har anfört. Låt mig först konstatera att E 6 är den i sin helhet mest trafikerade väg som finns i vårt land. Den är dessutom den väg som har det största inslaget av internationell trafik. Den sammanbinder så expansiva områden som hela Öresundsområdet, Göteborgsregionen och Osloområdet, med de krav som detta ställer på goda vägförbindelser. Till detta kommer den ökade belastning som vi har att se fram emot då Öresundsbron inom en inte alltför avlägsen framtid, hoppas vi, blir verklighet. Ytterligare en överbelastning utsätts E 6 för under sommarperioden genom det starka inslaget av semestertrafik. Den kraftiga ökningen av den tunga trafiken är också mycket märkbar, och den är ju en följd av den starka industriexpansionen på Västkusten. Just det senare problemet har vi tagit upp i vår motion, där vi begär åtgärder för anslutning av Europaväg 6 till de nya industrierna i Värö. Jag vill konstatera att utskottet uppmärksammat vårt yrkande.

Jag hemställer att statsrådet verkligen medverkar till, jag skulle nästan vilja säga ser till, att här blir en överenskommelse, så att vi inte råkar in i en absolut ohållbar situation när industritrafiken kommer i gång. Bara ett par ord i anslutning till vad vi ytterligare yrkar: en snabbare utbyggnad av Europaväg 6 i dess helhet. Statsrådet har i sitt anförande här tidigare i dag sagt att han återkommer till Vägplan 1970 i nästa års statsverksproposition.

Herr talman! Det har sagts i den här diskussionen av utskottets representant att vi har en hög standard på vårt vägnät, och det kan väl vara sant i och för sig. Men jag tror att man också måste göra reservationer; det finns nämligen stora variationer. Kopparbergs län är en provkarta på detta, att det finns många svaga länkar i vägbilden. Det är också från den utgångspunkten som jag tillsammans med övriga centerpartister på Dalabänken har väckt motionen 918 angående vägbyggandet i Kopparbergs län. Vi har i motionen redovisat skälen — de stora avstånd vi har och de stora utbyggnadsbehov som finns. Utskottet säger också att det är välmotiverade krav som vi har framfört men kommer sedermera ändock fram till att man i dagens läge inte kan tillgodose våra krav på erforderliga förbättringar. Vilka skäl är det då vi har anfört? Utöver vad som har sagts av utskottets talesman — den ökade belastning vi har på våra vägar, den ökning av antalet motorfordon som vi får varje år — kan vi hänvisa till att det finns redovisade planer på nedläggning av vissa järnvägslinjer, vilket för med sig att kraven på vägarna ökar. Flottningens upphörande har också ökat belastningen, liksom trafikintensiteten i övrigt på länets vägar. Skall skogsbruket, som är en väsentlig näring för länet, liksom den tunga industrin kunna hävda sig, är det ett livsvillkor att vi har goda kommunikationer och goda vägar. Men det är också en förutsättning för sysselsättningen i länet att vi får ett ökat vägbyggande. Statsrådet sade att vi skulle återföra den här debatten till verkligheten. Får jag till detta säga att vad jag här har redovisat är verkligheten sådan som den ter sig i dag. I valrörelsen ifrågasattes vår vilja att medverka till vägnätets upprustning i länet. Får jag till detta säga, herr statsråd, att vi i dag ställs inför den verklighet som vi då diskuterade. Det gäller nämligen om man är beredd att ge de resurser som behövs för att vi skall få den erforderliga upprustningen. Här söker man genom lokaliseringsoch regionalpolitiska insatser stödja länet på olika sätt. Det är angeläget att det blir samordnade insatser, och det är från den utgångspunkten som vi i vår motion har begärt att tilldelningen av anslag för kommande år till Kopparbergs län skall bli av samma storleksordning som år 1969 och att vi skall få minst oförändrade anslag även framöver i värdesäkra pengar. Detta är erforderligt om vi skall kunna få en positiv befolkningsoch näringsutveckling och kunna vända den trend som vi har haft under de senaste åren i vårt län. Det har sagts här i diskussionen att denna ökning som reservanterna kräver på totalt 16 miljoner är ganska obetydlig. Får jag säga för vårt vidkommande, att om vi får en del av dessa 16 miljoner till Kopparbergs län så kommer dessa medel att göra mycket stor nytta där. Reservationen 1 till utskottets betänkande innefattar också det yrkande som vi har i motionen 918. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Denna punkt handlar om bidraget till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, och moderata samlingspartiet är tyvärr ensamt om reservationen om att öka bidraget till NTF med 300 000 kronor. Kammarens ledamöter vet att moderata samlingspartiet, i synnerhet i dagens svåra ekonomiska situation, försöker slåss för sparsamhet med offentliga medel. Vi menar också att våra tillgångar måste disponeras så att största möjliga avkastning erhålles, och det betyder i detta fall en minskning i antalet av de för samhället så kostsamma trafikolyckorna och de för människorna så svåra och tragiska följdverkningarna av dem. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande föreslås nu få ett från förra året oförändrat anslag, vilket i realiteten innebär en minskning av organisationens möjligheter att bedriva sin verksamhet. NTF har blivit en folkrörelse av stora mått. Ingen enskild eller statlig verksamhet har möjlighet att på ett så naturligt sätt engagera frivilliga krafter, och då främst att lära och engagera ungdomarna. Det vore i högsta grad oansvarigt att inte ta vara på dessa krafter. Det vore lika felaktigt som att under krigsberedskap uttala sitt minskade intresse för frivilligt försvar. Vi befinner oss hela tiden i strid mot de allt större mänskliga offer som trafiken kräver. Jag vet att kommunikationsministern uppskattar denna verksamhet, men han har såvitt jag kan förstå inte tagit konsekvenserna av detta och Bidrag till nationalvisar tyvärr inte att han förstår hur ekonomiskt lönande denna föreningen för tra verksamhet är för hela vårt land. Ja, det är klart att kommunikationsministern förstår det, men kanske är detta ett olycksfall i arbetet. Skolan får ett allt större behov av att på olika sätt medverka i ett trafiksäkerhetsarbete där människor med praktisk och pedagogisk erfarenhet alltmer kan engageras. Polisens kontaktskapande verksamhet i samarbete med skola och elever är av praktiska skäl nödvändig och viktig. 140 000 familjer är involverade i barnens trafikstudier, vilket innebär att det inte bara är barnen detta kommer till godo utan också föräldrar och andra familjemedlemmar, som inspireras bl.a. av NTF. 570 000 personer deltar för närvarande i en trafiksäkerhetstävling som anordnats i samarbete mellan radio och press och där NTF är sakkunnig med anledning av sin erfarenhet på detta område. Dessutom har man gått in i vuxenutbildningen, som för dagen ökar alltmer och som också på detta område måste varastimulerande. Jag skulle kunna använda samma argumentation när det gäller trafiksäkerheten i detta sammanhang som kommunikationsministern gjorde i sin diskussion med herr Gustafson i Göteborg om de 70 kilometerna: stödet till NTF är nödvändigt; det är också nödvändigt att ge det i ökad utsträckning. Herr talman! Mot bakgrund av detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 4 vid punkten 4.

Herr talman! Vi känner alla till den olycksutveckling som ägt rum i trafiken. Så sent som i går fick vi statistiken för den senaste månaden, mars, som var 74 döda. Under första kvartalet 1971 hade vi sammanlagt 210 dödsfall i trafiken mot 185 motsvarande tid förra året. Det var alltså 25 fler dödade i år. Antalet skadade har också ökat i år jämfört med motsvarande tid förra året. Ökningen lär ligga på 12—13 procent. Detta innebär inte bara lidande utan också ekonomiska problem både för enskilda och för hela samhället. Vi arbetar ju från flera håll för att bryta denna utveckling; vi får inte förtröttas utan måste hjälpas åt. Kommunikationsministern nämnde under den föregående debatten i dag att 70 kilometer i timmen som bashastighet var en väg att gå för att göra en effektiv insats på detta område. Herr Dahlgren argumenterade bl.a. för bättre vägar som ett alternativ. Det finns många flera. En väg som man kanske använder alltför litet av är att öka förståelsen hos människorna för alla lagar och regler som gäller trafiken, att förändra inställningen till varandra som människor i trafiken. Det pratar vi inte så särskilt mycket om, men det är ju ytterligt väsentligt. Här kommer då upplysningen och utbildningen in i bilden, och någon måste ju arbeta med det. För några år sedan inrättades statens trafiksäkerhetsverk, och många kanske trodde att det verket ensamt skulle kunna klara av trafiksäkerhetsarbetet. Men jag tycker att vi redan har sett att verket inte klarar det arbetet självt, även om också verket gör ett bra jobb. Det har visat sig att NTF nu är ett utmärkt komplement till trafiksäkerhetsverket och att föreningen verkligen behövs i trafiksäkerhetsarbetet. På tjänstemannaplanet kan man nog komma en bra bit på vägen, men utan alla entusiastiska frivilliga krafter som NTF mobiliserat och fortfarande mobiliserar kan vi nog inte nå ut till den breda allmänheten. Det är ju det vi vill, och det är nödvändigt. Inom alla län har NTF organiserat sitt frivilliga arbete genom länskommittéer eller trafiksäkerhetsförbund. Landshövdingarna har också stöttat den här verksamheten, i vissa fall genom att sätta in länspolischefen eller någon annan chefstjänsteman på länsplanet som ordförande i kommittén. Polismyndigheter, organisationer, företag och enskilda har utan ersättning ställt upp för att hjälpa till. Länskommittéernas stora uppgift är att hjälpa de lokala trafiksäkerhetskommittéerna i deras trafiksäkerhetsarbete. De lokala kommittéerna har tillsatts av kommunernas fullmäktige; det är kommunerna som ytterst svarar för denna verksamhet. I det regionala arbetet ingår också handledarutbildning för de lokala kommittéerna. Det är en mycket stor uppgift inom det frivilliga arbetet. Trots alla frivilliga krafter är NTF:s verksamhet kostnadskrävande. Kostnadsstegringen har ju drabbat alla i samhället ungefär lika, och mot den bakgrunden är det kanske något förvånande att NTF-anslaget i år inte föreslås bli höjt. På grund av kostnadsutvecklingen innebär årets anslag i verkligheten en reduktion, något som herr Lothigius också var inne på. Detta drabbar med säkerhet den regionala verksamheten. Det är synnerligen nedslående för alla dem som arbetar energiskt och bra ute på fältet. Dessutom har NTF många andra stora aktiviteter i gång. De aktiviteterna kostar också mycket pengar. Jag kan bara peka på barnens trafikklubb som, om jag minns rätt, fru Thunvall talade mycket vackert om under den allmänpolitiska debatten i år. Medlemsantalet i barnens trafikklubb är nu uppe i 140 000. Det gäller att kunna fortsätta den här verksamheten. Det är ett arbete på lång sikt och en verkligt förebyggande verksamhet. En annan aktivitet som man kan peka på är fortbildningen av bilförare. Den aktiviteten sker i samarbete med andra organisationer, bl.a. motororganisationerna och studieförbunden. Samarbetet med skolorna och Sveriges Radio kan också nämnas liksom det arbete som varje år avslutas med skolornas rikstävling i trafikkunskap för mellanoch högstadiet. Herr talman! Jag skulle kunna utveckla det här ganska långt, men tiden medger väl inte det. Jag vill bara konstatera vilket utmärkt arbete NTF bedriver, inte minst lokalt och regionalt, ett arbete som på allt sätt behöver stödjas av samhället. Kan vi därigenom minska antalet olyckor kanske vi också kan få tillbaka något av det som vi nu satsar. Herr talman! Jag skall inte yrka bifall till motionen 958 som jag har undertecknat. Men jag kommer att rösta för reservationen 4 som i

Herr talman! På riksdagen bord har nu lagts en proposition om en omorganisation av hela transportforskningen. I förslaget ingår bl.a. en sammanslagning av statens väginstitut och statens trafiksäkerhetsråd till ett organ. Det föreslås också en särskild delegation för transportforskning. I samband med den propositionen kommer trafikutskottet att behandla en rad trafiksäkerhetsmotioner. Vi får i det sammanhanget anledning att ta upp de allmänna synpunkter på trafiksäkerheten som här har framförts av herr Lothigius och av herr Polstam. Jag vill gärna understryka att jag tror att detta är en utomordentligt viktig och hittills försummad fråga. När jag säger ”försummad fråga” är jag villig att låta detta gälla samtliga partier. Jag tror att vi inte tillräckligt har insett dels det mänskliga lidande och de tragedier som trafikolyckorna åstadkommer, dels — något som man gärna tänker på i detta krassa hus — de samhällsekonomiska förluster som trafikolyckorna innebär. Den doktorsavhandling som Bengt Mattson publicerade någon av de sista dagarna i december och som gjordes på uppdrag av vägkostnadsutredningen tror jag har öppnat ögonen på många. Här behövs insatser, inte på 300 000 eller 400 000 kronor och inte på 3 miljoner eller 4 miljoner kronor. Det kanske inte ens räcker med 300 miljoner eller 400 miljoner kronor om året om vi skall kunna göra en verkligt aktiv insats här. Jag tror alltså att riksdagen, när vi skall behandla dessa frågor, får anledning att se hela detta komplex i ett sammanhang. Vi har i utskottet, där vi med undantag för moderata samlingspartiet är eniga på den punkten, tyckt att vi i avvaktan på den genomgripande omorganisation som sker av hela transportforskningen inte skulle i dagens läge tillstyrka motionen.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

Här gäller det att hålla en folkrörelse under armarna för att den skall kunna arbeta på det särskilda sätt som en folkrörelse gör. Därför, herr talman, tror jag att det är ytterst viktigt att denna lilla summa, som betyder så mycket för just NTF i detta folkbildningsarbete, kommer NTF till del och att organisationen inte försummas även i år.

Herr talman! Man talar i den aktuella trafikpolitiska debatten mycket om 1963 års trafikbeslut. En av huvudpunkterna i detta trafikbeslut är att om en tillfredsställande transportförsörjning inte kan ordnas för olika delar av riket, skall allmänna medel tillskjutas för att denna transportförsörjning skall kunna tillgodoses. Det anslag som vi nu behandlar är ett anslag till olönsamma busslinjer. Det är för närvarande så litet att 1963 års trafikbeslut på denna punkt icke kan tillämpas. Detta borde ge anledning till en tankeställare, tycker man. Allra mest tydligt blir detta om man ser på hur det går till när en järnväg eller persontrafiken på en järnväg läggs ner i en del av landet. Det ingår i trafikpolitikens principer att ersättningstrafik då skall ordnas. När SJ framlägger förslag om järnvägsnedläggningar kan SJ i regel visa, att det kommer att i stället anordnas en busstrafik som kommer att fungera. Detta säkerställs bl.a. därigenom att SJ åtar sig att subventionera denna ersättningstrafik under några år framåt. Så går det ett par tre år, och persontrafiken på järnväg är definitivt nedlagd. Då säger SJ att man inte har råd att driva busstrafiken längre. Så går man till kommunerna och säger: Om ni inte ger oss pengar, kommer vi att lägga ned hela busstrafiken. Man säger detta även till kommuner där det inte finns en enda järnväg. Men detta måste vara fel. Om man har en järnväg i en region som inte är så tätbefolkad att det går att driva denna järnväg lönsamt, då utbetalar staten bidrag till den s.k. kollektivbiljetten på flera hundra miljoner kronor. Trafiken kan då upprätthållas om man anser att den är nödvändig för att man skall ha en tillfredsställande transportförsörjning. Men sedan järnvägen har lagts ned och man då har en busslinje som inte är lönsam, finns det som regel inga pengar. Någon kanske då erinrar om att det ju finns ett särskilt anslag för icke lönsamma busslinjer. Det uppgår till 12 miljoner kronor. Det måste stå klart för alla att man inte löser de här problemen och inte kan skapa en tillfredsställande ersättning för den icke lönsamma busstrafiken med 12 miljoner kronor. Det är fullständigt orimligt. Ute i kommunerna i Sveriges bygder finns en väldig opposition mot det tillstånd som nu råder. Jag är säker på att även kommunikationsministern håller med mig om att detta är en fullständigt ohållbar situation. Han kan hänvisa till att här finns en utredning som arbetar och att denna bör komma fram till ett resultat. Men denna utredning har stött på svårigheter, och det finns risk för att den kan fördröjas därför att den blivit hopkopplad med två andra utredningar. I utskottet har vi varit eniga om en sak, nämligen att detta tillstånd är så otillfredsställande — för att använda ett milt uttryck — att vi måste ändra på det. Och det måste ske snabbt. Därför skriver utskottet att utskottet förutsätter att ett förslag på denna punkt förelägges 1972 års riksdag. Med anledning därav avstyrker man motioner från oppositionshåll och från socialdemokratiskt håll om att bussbidragsutredningens arbete skall påskyndas.

Det är det viktigaste i den punkt vi nu behandlar. Men vi har också en punkt, i fråga om vilken vi inte är överens och där det finns en reservation. Från oppositionens sida har vi begärt att man i avvaktan på bussbidragsutredningens resultat skall höja milersättningen från nuvarande 2:50 till 3 kronor. Denna ökning är i och för sig inte särskilt imponerande, men man får i alla fall 15 680 000 kronor i stället för 12 100 000 kronor. Denna ökning kan hjälpa till att hålla rätt stor busstrafik i gång i regioner där man annars har svårt att få en tillfredsställande trafikförsörjning. Detta förslag är inte på något sätt gripet ur luften, utan det är vad den statliga transportnämnden föreslagit. Jag ber med den motiveringen, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 5.

Herr talman! Jag skulle ha kunnat nöja mig med att instämma i vad herr Gustafson i Göteborg sade i denna fråga, men jag vill ändå gärna betona riksdagens ansvar utifrån det beslut som fattades 1963. Den här frågan är i dag mera aktuell än någonsin. Ytterst gäller det att skapa ekonomiskt underlag för kollektiv trafik på landsbygden i allmänhet och i glesbygden i synnerhet. Säkert har ingen av kammarens ledamöter kunnat undgå att observera den debatt som förs i dag i landets kommuner — bland kommunfolk och kommuninvånare — beträffande det krav som statens järnvägar har ställt om kommunala driftsbidrag till SJ:s bussrörelse. Att SJ i dag i ultimativ form till kommunerna framställer detta krav beror även här på att anslagsramen till olönsam busstrafik är otillräcklig.

Att kollektiv trafik numera i sådana bygder ofta inte kan bedrivas med lönsamhet får inte leda till en utarmning på kommunikationernas område.” I propositionen skrev herr Skoglund vidare: ”I den mån det inte med kravet på kostnadstäckning går att lämna en viss bygd den trafikservice i fråga om landtransporter som från samhällets synpunkt är rimlig, bör ersättning utgå av allmänna medel. En dylik ersättning är inte att betrakta såsom en subvention åt trafikföretaget utan såsom ett köp från det allmännas sida av vissa transporttjänster som företaget självt från företagsekonomiska synpunkter ej har anledning utföra.” Detta skrevs 1963 och beslutades av riksdagen samma år. I dag har vi en diskussion som, enligt vad som sades 1963, egentligen ingenting annat är än en fråga om det allmännas, dvs. statens köp av tjänster till människor i glesbygd. Jag måste säga att viljan till köp av sådana tjänster från statens sida inte är imponerande. Man väljer helt enkelt att lägga över ansvaret på kommunerna. Detta har aldrig varit avsikten. Inte på något ställe i 1963 års proposition eller riksdagens beslut kan jag finna att man satt likhetstecken mellan det allmänna och kommunerna, utan avsikten var vid detta tillfälle att staten skulle svara för kostnaderna. Jag kan inte heller påminna mig att riksdagen i annat sammanhang skulle ha fattat något beslut som skulle lägga denna kostnad direkt på kommunerna. Jag är medveten om — som herr Gustafson sade — att det finns en statlig utredning som arbetar på detta problemkomplex om kollektiv trafik och ersättning till busstrafikens utövare. Utredningen är inte färdig — såvitt jag förstår har den försenats av den sammankoppling som har skett med en annan statlig utredning. Det finns därför anledning att i avvaktan på utredningens förslag nu biträda denna reservation, som föreslår en höjning av driftbidraget till 3 kronor per mil. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 5.

Herr talman! Såsom både herr Gustafson i Göteborg och herr Dahlgren har påpekat, rör den här punkten en fråga som diskuteras ganska livligt runt om i våra kommuner, kanske inte minst glesbygdskommunerna. Det är alltså den fråga som SJ har ställt till kommunerna rörande den olönsamma busstrafiken i statlig regi. Jag har till kommunikationsministern framställt en interpellation som rör en av de kommuner som här kanske har vissa särproblem, nämligen Gotland. Jag får väl tillfälle att återkomma till Gotlands speciella problem när jag får svar på den interpellationen, men jag vill här peka på någonting ganska säreget: En statlig järnväg läggs ned 1960. Från SJ kommer 1971 ett nästan i ultimativ form hållet meddelande att den statliga busstrafiken också kommer att nedläggas, om inte kommunala subventionspengar beviljas. Eftersom kommunikationsministern sitter här kanske jag kan få ställa en direkt fråga till honom om ett ganska egendomligt förhållande: Hur kan det komma sig att frågorna rörande lokaliseringspolitik och näringspolitik fladdrar omkring mellan olika departement såsom nu tycks vara fallet? Här är dock en fråga som rör lokaliseringspolitiken och näringspolitiken i allra högsta grad. Vore det inte skäl i att kommunikationsministern toge kontakt med inrikesministern och försökte få fram inte bara den trafikplanering, som man i olika sammanhang efterlyser, utan också en plan för hur lokaliseringsoch näringspolitik skall bedrivas ute i regionerna, ty det är ju ändå det som det ytterst gäller.

Men att då vidta dessa drastiska åtgärder, innan man får fram en sådan plan, från SJ:s eller kommunikationsministerns sida, det finner jag ganska egendomligt. Den mest bistra kritiken under denna punkt kommer från motionärer som tillhör kommunikationsministerns eget parti. Det enda jag har att invända mot det resonemang som förs i denna kritik är att det riktas mot ett centralt ämbetsverk underställt kommunikationsministern och inte mot departementschefen, som borde samordna de här frågorna. Jag ville bara ha sagt detta, herr talman, i detta sammanhang trots att jag som sagt hoppas få tillfälle återkomma till frågan framöver. Jag yrkar också bifall till reservationen 5.

Herr talman! Jag står tillsammans med några kolleger som undertecknare av en av motionerna under denna punkt. Det gäller motionen 949 i den del som behandlas i detta betänkande och som avser bidrag till busslinjer vilka inte har lämnat ett tillfredsställande ekonomiskt utbyte för SJ. Motionen är så att säga formellt avstyrkt men reellt är den tillstyrkt i det att man från utskottets sida förutsätter att Kungl. Maj:t kommer att lägga fram en proposition 1972, som baserar sig på busskostnadsutredningen. Anledningen till att jag väckte denna motion — och där kan jag anknyta till vad herr Gustafson i Göteborg sade — är de framställningar som har gjorts från SJ till kommunerna om ekonomiska bidrag för icke lönsamma busslinjer. Jag vet inte hur det har gått till i landet i övrigt, men jag vet att man i sydöstra Sverige har gjort framställningar om att få full täckning för de linjer som ekonomiskt inte går ihop. Man har där också från SJ:s sida fört ett mycket underligt resonemang, och det är därför vi vänder oss mot SJ. Man vill nämligen inte diskutera de linjer som eventuellt lämnar överskott utan endast de linjer som lämnar underskott inom samma område. Till dem vill man att kommunerna skall lämna ekonomiska bidrag. Vi har självfallet avvisat detta och menat att det är en uppgift som med hänsyn till 1963 års trafikbeslut bör ligga på de statliga myndigheterna. Vi förväntar oss nu emellertid att frågan kommer att lösas på angivet sätt. Vi tror inte att det som föreslås i de övriga motionerna innebär en lösning. Man begär där 50 öre per vägtrafikmil, vilket är ett alltför litet ekonomiskt bidrag. Det blir i så fall endast en liten del av landet som skulle kunna bli tillgodosedd. Låt mig bara nämna som ett exempel att SJ för de tre länen i Sydostsverige, Kalmar, Kronobergs och Blekinge län, sammanlagt har begärt 2 miljoner kronor. Den ökning man begärt i dessa motioner belöper sig till ungefär 3,5 miljoner kronor. Det säger klart att denna linje inte innebär en lösning utan att det måste till kraftigare tag. Vi förväntar oss emellertid att den nu arbetande bussbidragsutredningen kommer att snabbt avlämna sitt betänkande och att Kungl. Maj:t i enlighet med vad utskottet förmodar kommer att framlägga en proposition i frågan under 1972. I avvaktan på vad den kommer att innehålla vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi är fullt överens när det gäller vikten av att få en lösning av denna fråga genom ett förslag redan till nästa års riksdag. Den ökning som vi begär är inte på något sätt en permanent lösning. Det har vi klart och tydligt sagt ifrån. Men eftersom utredningen dröjt så länge har vi tyckt att vi i avvaktan på dess resultat skulle följa vad den ansvariga statliga transportnämnden har föreslagit. Även om det inte är några särskilt imponerande siffror skulle det dock innebära en förbättring. Och läget är så pass illa nu att varje förbättring borde vara välkommen intill dess att vi kan komma överens om ett förslag vilket, som jag hoppas, ger en tillfredsställande lösning på längre sikt.

Herr talman! Tillsammans med herr Eriksson i Arvika har jag väckt en motion om förbud mot engångsglas. Med hänvisning till att miljökontrollutredningen snart kommer att avlämna sitt betänkande lämnar utskottet denna motion utan åtgärd. Mot detta ståndpunktstagande har jag ej något att invända och kan inte polemisera mot det, utan jag ber bara att få knyta ett par principiella tankegångar till motionen. Det finns i vårt land en utbredd opinion mot engångsglas. Undersökningar har visat detta, och dessa undersökningar stöder sig på ett relativt stort material. Mycket tyder på att de svenska familjerna är villiga att ta på sig den ytterst lilla inskränkning i valfriheten som det innebär att huvudsakligen använda returglas i stället för engångsglas. Det finns vidare enligt min uppfattning en utbredd opinion för att åtgärder snabbt måste sättas in mot den miljöförstöring som engångsglasen medför. Nu måste vi vänta ytterligare en liten tid på utredningen, men sedan kommer den dag då vi måste ta ställning, och då måste vi handla. Ett tredje konstaterande är jag också tvingad att göra. Trots en intensiv kampanj för ett renare Sverige slängs det fortfarande enorma mängder engångsglas. Glasen slängs tanklöst utan hänsyn till eventuell skadeverkan. Mot ett förbud används ofta skäl såsom enklare varudistribution, hygieniska fördelar, ökad bekvämlighet för konsumenterna etc., men lika starka, ja ännu starkare skäl finns för ett förbud, t.ex.: Vad kostar alla skador som engångsglasen förorsakar? Vad är det värt att slippa nedskräpningen? Ett förbud mot engångsglas skulle troligen också påskynda och intensifiera forskning och utvecklingsarbete i riktning mot förpackningar som är mera ofarliga än de nuvarande. Herr talman! Som tidigare nämnts har jag intet yrkande.

Herr talman! Mellan mindre och medelstora företag finns inte någon markerad gräns. Men det finns många problem, som är gemensamma för den stora grupp företag som betecknas som mindre företag. Det gäller t.ex. i fråga om utbildning, information, administration, produktionsteknik och marknadsföring. Detta motiverar speciella åtgärder för denna del av näringslivet. Från statsmakternas sida har man ofta betonat betydelsen av dessa företag. I propositionen med förslag till riktlinjer för företagareföreningarnas fortsatta verksamhet som lades fram 1968 framhölls också hur hantverk och småindustri traditionellt spelat en viktig roll i svenskt näringsliv och att dessa sektorer i näringslivet utgör en både kvantitativt och kvalitativt betydande del av den samlade företagsamheten. Mindre industriföretag på upp till 40—50 arbetare svarar för 25 procent av vår totala industrisysselsättning. Det framgår därav vilken pstor betydelse för samhället denna sektor av näringslivet har. Och med all sannolikhet kommer en väsentlig del av den produktiva verksamheten även i fortsättningen att bedrivas av mindre och medelstora företag här i landet. En utveckling och effektivisering av dessa företag måste därför även från samhällsekonomisk synpunkt framstå som en väsentlig uppgift. Storföretagen har oftast administrativa, tekniska och finansiella möjligheter att komma till rätta med sina framtidsproblem, medan den mindre industrins mera aktiva förnyelseverksamhet försvåras av framför allt två faktorer: brist på personella resurser och brist på riskvilligt kapital. Dessa brister har successivt accentuerats genom den snabba tekniska utvecklingen och den ökande konkurrensen om kapital och marknader. Det är alltså ett vitalt samhällsintresse att utvecklingen inom denna sektor främjas så att bästa möjliga produktionsresultat uppnås. En aktiv näringspolitik som riktar in sig på att främja de mindre företagens utveckling bör kunna ge väsentliga fördelar åt samhället. Vi tvingas i dag föra en mycket starkt defensiv näringspolitik i stället för vad man skulle önska, en offensiv. Detta sammanhänger med att den organisation som i första hand hjäper de mindre och medelstora företagen, alltså företagareföreningarna, i stor utsträckning tas i anspråk för att lösa kriser och ordna rekonstruktioner som orsakas av bl.a. nuvarande kreditsituation, som vållar problem för många företag. För den dubbla uppgiften att medverka i en både offensiv och defensiv näringspolitik räcker inte föreningarnas resurser till. Ofta fordras omfattande utredningar och andra åtgärder för att man skall få tillförlitligt underlag för beslut om åtgärder genom vilka man kan förhindra att företag läggs ned — det må gälla enskilda företag eller grupper. Denna defensiva näringspolitik är givetvis nödvändig, men frågan är om man inte genom en mer offensiv näringspolitik, genom profylaktiska åtgärder, skulle spara kostnader för samhället och vinna mera. Företagareföreningarnas knappa ekonomiska resurser medger inte att de i dag engagerar sig i mera omfattande åtgärder för att åstadkomma en sådan anpassning eller komplettering av näringslivet som skulle behövas för att hindra eller dämpa den negativa utvecklingen. Företagareföreningarnas förbund har i skrivelse till Kungl. Maj:t starkt framhållit att nuvarande administrationsbidrags storlek inte gör det möjligt för föreningarna att fullgöra de arbetsuppgifter som statsmakterna i ökad grad ålagt föreningarna. Det gäller då företagareföreningarnas förutsättningar att effektivt fullgöra de uppföljningsoch bevakningsuppgifter som åligger dem. Departementschefen föreslår i propositionen att för nästa budgetår skall utgå 8,5 miljoner kronor i administrationsbidrag, och utskottsmajoriteten godtar den linjen. Vi har i motionen 1059, som följs upp i reservationen 1, vid punkten 1 yrkat på en uppräkning av detta belopp med 800 000 kronor, alltså sammanlagt 9,3 miljoner kronor. Vi har ansett det angeläget att företagareföreningarna får detta ökade stöd. Vi är också medvetna om att företagareföreningarna fått hjälp att klara en stor del av sina ökade kostnader genom bidrag som lämnats av landstingen och som under förra budgetåret uppgick till 5 041 000 kronor. Även om uppräkningen av årets anslag med 1 miljon kronor förenas med sådana villkor att det, enligt vad som framhålles både i propositionen och utskottsutlåtandet, skapas garantier för att låneärendena kan följas upp och bevakningsuppgifterna mer aktivt fullgöras, anser vi att en uppräkning med ytterligare 800 000 kronor hade varit rimlig. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1 under punkten 1. I reservationen 2, som bygger på motionen 81, anhålles om en skyndsam prövning och förslag om förstärkt företagsrådgivning åt mindre och medelstora företag. Man får räkna med att mindre företag i fortsättningen kommer att startas av människor utan företagsledarutbildning. Dessa måste få hjälp med styrning och utveckling av företaget. Det gäller att i tid öppna deras blick för de ekonomiska sammanhangen samt behovet av att anpassa produktionen till utvecklingen. Ett företag måste kanske upphöra med att vara marknadsförande och produktionsutvecklande — något som är mycket kostnadskrävande och som det lilla företaget ofta inte har råd med — och i stället gå in för att vara underleverantör. Innovationer kan ändå uppkomma i dessa företag, och de skall givetvis stödjas. För att kunna genomföra sådana analyser, som ger underlag för företagsledarens styrning av företaget, behöver företagareföreningarna ökade resurser. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2 vid punkten 1 av herr Regnéll m.fl.
Herr talman! Herr Andersson i Örebro har utförligt uppehållit sig vid de två reservationer som fogats till punkten 1 i förevarande betänkande. Låt mig bara få säga att jag instämmer i de synpunkter som han har anlagt på de här frågorna. Jag vill dock med några ord utveckla den tankegång som ligger bakom motionen 81. Avsikten med de rådgivningsgrupper, som man kräver i den motionen, är inte att de skall överta någon verkställande funktion i företagen, vilket någon har anat att de skulle göra. Som motionärerna har tänkt sig skall uppgiften i stället vara att medverka till en styrning av företagens verksamhet mot ett på lång sikt uppställt mål. Rådgivningsgrupperna skulle kunna hållas informerade om företagens ställning och utveckling genom periodiska rapporter om resultatoch likviditetsutveckling. Vidare skulle de kunna hållas informerade om företagens planer genom en löpande budgetering av deras förväntade utveckling på kort och lång sikt i vad avser såväl resultat som likviditet. Även om rådgivningsgruppernas uppgift enligt motionärerna skall vara att medverka till att företagens verksamhet styrs mot ett på lång sikt uppsatt mål, innebär en sådan här verksamhet också en form av företagarutbildning. En utbildning av det slaget är särskilt effektiv, tror vi, genom att den bedrivs inom företagets egen miljö och med företagets egna problemställningar som studieobjekt. Detta förslag har i reservationen 2 vid punkten 1 tagits upp i samband med liknande tankegångar, som framförts av herr Stjernström m.fl. i motionen 1093. I reservationen begäres alltså att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer att frågan om en utvidgning av företagareföreningarnas rådgivningsverksamhet prövas förutsättningslöst. Jag ber, herr talman, med dessa få ord att få yrka bifall till icke mindre reservationen 2 än även reservationen 1, som har en socialdemokratisk motion som grund.

Herr talman! Motiveringen för motionen 1139 är kort sagt denna: Jag tycker att det vore logiskt att kostnaderna för uppföljning och bevakning av lokaliseringsstödet utgår av anslaget till lokaliseringsbidrag. I utskottet har jag därför motvilligt varit med om beslutet om avstyrkande. I motiveringen till avstyrkandet anför utskottet att sådana dispositioner som förordas i motion nr 1139 kan föregripa ett ställningstagande i berörda avseende inom 1968 års lokaliseringsutredning. Jag godtar för dagen detta. Men samtidigt tycker jag att det vore naturligt och konsekvent att alla kostnader för statligt lokaliseringsstöd utgår och redovisas under samma anslag, framför allt därför att uppföljningsverksamheten kan bli ganska så kostsam. Men jag vill tillägga att en sådan uppföljningsverksamhet är lika viktig som nödvändig. Genom det ökade administrationsbidraget på 1 miljon, som av inrikesministern föreslås till företagareföreningarna, skapas förutsättningar för uppföljningsoch bevakningsverksamhet inom det allmänna stödområdet. Men även utanför det allmänna stödområdet finns det behov av att företagareföreningarna mer än hittills inriktar en del av sin verksamhet just på det som gäller uppföljningsuppgifter. Jag hoppas därför att såväl 1968 års lokaliseringsutredning som inrikesdepartementet allvarligt överväger och prövar hur dessa uppgifter och denna verksamhet skall ordnas i framtiden. Jag har för dagen alltså inget annat yrkande än vad som framgår av näringsutskottets betänkande nr 6 under punkten 1.

Herr talman! Eftersom utskottsmajoriteten här kom till tals genom en ledamot som själv har erfarenhet av småföretagens villkor har debatten präglats av en enighet som egentligen inte har sin motsvarighet i utskottets betänkande. Herr Rask framhöll hur väsentligt det är att man verkligen följer upp dessa kreditärenden. Det är två parter som har intresse av detta — dels den som skjutit till pengarna, alltså i sista hand staten, och dels den som har lånat pengarna, företagaren. Båda har intresse av att satsningen inte är en engångshistoria utan att man på nära håll och noggrant följer utvecklingen. Alla som arbetar inom kreditförmedlingen vet att det i våra dagar, när allting ändras så snabbt, kan konstateras nya förhållanden, ändrade villkor, som antingen måste resultera i ändrade regler för den kredit som lämnats eller nya initiativ från kredittagarens sida. Sådant kostar pengar, och det skall administreras. Det har omvittnats att de belopp som står till förfogande för administrationen i företagareföreningarna redan nu är att beteckna som otillräckliga. Ökade uppgifter på det område motionärerna påpekat är tillräcklig grund för förslag om att höja anslagen. Jag finner reservationerna, till vilka det redan yrkats bifall, väl motiverade.

Herr talman! Beträffande medelsanvisningen har vi ju här i dag fått en ganska ingående redogörelse av herr Andersson i Örebro och nu senast även av herr Regnéll. Jag har utöver det inte något att tillägga, utan jag ber att också få yrka bifall till reservationen 1. När det sedan gäller rådgivningsverksamheten, så har vi i motionen 81 år 1971 fått en hel del synpunkter på hur denna skall organiseras. Jag tror att företagareföreningarna även beträffande rådgivningen spelar en stor roll. Det är ju så att de smärre företagen inte alltid har sådana resurser att de kan anlita konsulter, utan de får genom företagareföreningarnas verksamhet möjlighet att till en relativt billig penning utnyttja den expertis som föreningarna förfogar över. Jag har i tidigare debatter tyckt att man måhända gått litet väl långt i denna motion — den återkommer ju i år ganska lik tidigare års. När man talar om styrning av företagets verksamhet mot ett långsiktigt mål, så kan det ju innebära många olika ting. Jag har alltså ingenting emot att den här verksamheten effektiviseras, men jag skulle också vilja säga, herr talman, att det får ju inte vara en så pass styrd rådgivning från föreningarnas sida att företagaren själv kommer bort i bilden. Til syvende og sidst är det ju det enskilda initiativet, företagarens egen aktivitet, hans förmåga att skapa sitt företag och föra det vidare som trots allt är utslagsgivande. Jag tror att motionärerna här är ute i ett mycket vällovligt syfte, och jag har inte gjort någon erinran mot det i utskottet. Men jag tror likväl att man skall gå fram med en viss försiktighet och inte lägga alltför mycket av tyngdpunkten på konsulter, hur bra de än är. För det är nog trots allt företagaren själv som i sista änden är ansvarig och skall vara ansvarig — i annat fall är han ju ingen företagare.

Herr talman! Jag har i en motion yrkat på att företagareföreningarna i de sju skogslänen skulle få ett anslag på 700 000 kronor för den uppföljningsverksamhet som avser det statliga lokaliseringsstödet. Jag vill bara kort säga något om denna motion. Enligt bestämmelserna om statligt regionalpolitiskt stöd åligger det företagareförening att vid ansökan hos länsstyrelse om lokaliseringsstöd verkställa erforderliga utredningar av ärenden med bedömningar av dess tekniska och ekonomiska natur. Vidare skall företagareföreningarna medverka i tillsynen över att det beviljade lokaliseringsstödet till det enskilda företaget utnyttjas för avsett ändamål och i enlighet med vad som angivits i beslutet. Denna verksamhet skall fortlöpande rapporteras till tillsynsmyndigheterna, som är kommerskollegium och arbetsmarknadsverket. Det innebär att föreningarnas tjänstemän, särskilt inom skogslänen, har fått ökade arbetsuppgifter för att handha den här insynsoch bevakningsuppgiften; den har ju blivit mycket stor med den omfattning som lokaliseringsstödet har fått. På ett likartat område har riksdagens revisorer i en granskningspromemoria — nr 3 år 1970 — anfört vissa synpunkter på de statliga förlusterna i lånegarantier och också pekat på att de har varit stadigt stigande. Även här har företagareföreningarna haft en granskningsuppgift, men på grund av för små resurser har det varit svårigheter att tillgodose kravet på allsidig belysning av företagens situation och framtidsutsikter. Erfarenheterna från den verksamheten kan utan vidare tillämpas även då det gäller lokaliseringsstödet, och jag tror att det är mycket viktigt att företagareföreningarna har denna granskande uppgift. Den är inte minst viktig för att de enskilda företagen och företagsledningarna skall kunna få den hjälp och de råd som ibland har visat sig nödvändiga. Om brister i ett företags skötsel kan uppdagas i god tid, så är nämligen möjligheterna att sätta in åtgärder mycket större, och konsekvenserna för företaget, de anställda och samhället blir då mycket mindre än om företaget går mot en kris. Detta är bakgrunden till att jag anser ett extra anslag vara erforderligt i detta fall, och jag är förvånad över att näringsutskottet — som har så många kloka och just på detta område så kunniga ledamöter — inte har” insett att det här behövs en extra insats. En utredning arbetar för närvarande med de synpunkter som jag här anfört, men jag anser att anslag borde ha beviljats i avvaktan på utredningens betänkande. Herr talman! Jag har inget yrkande på denna punkt men har med det anförda velat framföra mina synpunkter för att i varje fall freda mitt eget samvete.

Herr talman! Herr Regnéll pekade på att det här förelåg en utomordentlig enighet, och det var väl fram till detta ögonblick i så fall. Det är nämligen min uppgift att här peka på att enigheten inte är så alldeles fullständig inom utskottet — dvs. enigheten är nog fullständig när det gäller välviljan men den existerar inte i bedömningen av vad som är möjligt att göra inom detta vida fält. Under rubriken driftbudgeten, punkten 1, i näringsutskottets betänkande behandlas motionen 81 av herr Nilsson i Tvärålund m.fl., i vilken motionärerna tagit upp frågan om företagareföreningarnas rådgivning. Herr Gustafsson i Byske har i dag talat för den motionen. Frågan hur man skall kunna vidga rådgivningsverksamheten och göra den bättre har statsutskottet tidigare varit positiv till, men med hänsyn till problem av bl.a. den typ som herr Hovhammar här pekar på har utskottet inte kunnat biträda motionsyrkandena. Nu har vi emellertid redan en arbetande utredning, delegationen för de mindre och medelstora företagen. Där arbetar man just med problemen om företagareföreningarnas rådgivning. I motionen 1093 av herr Stjernström m.fl. har yrkats på en ökning av företagareföreningarnas rådgivningsverksamhet i fråga om marknadsföring, och även den faller inom ramen för de uppgifter som delegationen för de mindre och medelstora företagen ägnar sig åt. Herr Ångström har i motionen 1197, som han nyss talade för, pekat på behovet av specialister i skogslänen. Det finns redan två utredningar som arbetar med hithörande problem, dels den delegation jag här har nämnt, dels 1968 års lokaliseringsutredning. De har att ta ställning till hur man skall behandla de särskilda lokaliseringsfrågorna i dessa sammanhang. I motionen 1139 har herr Rask tagit upp frågan om uppföljningen av lokaliseringslåneverksamheten, och det är ett ärende som direkt handläggs i 1968 års lokaliseringsutredning men även i delegationen för de mindre och medelstora företagen. Reservationerna innebär två saker. Reservation nr 1 gäller administrationskostnaderna, och där har man yrkat en höjning med 800 000 kronor. Jag vill då peka på att en uppräkning av administrationsanslagen redan har skett. Jag vill också peka på att det ekonomiska läget är sådant att näringsutskottets majoritet icke har funnit det möjligt att, hur önskvärt det än vore, i budgeten inrymma en ytterligare uppräkning av administrationsanslagen. Vi står med andra ord fast i ekonomiska realiteter. När det gäller rådgivningen har man, trots att dessa frågor såsom jag har nämnt är under utredning, i reservationen 2 velat ha saken ytterligare prövad. Det heter att man vill att riksdagen skall hos Kungl. Maj:t hemställa ”att frågan om en utvidgning av företagareföreningarnas rådgivningsverksamhet prövas”. Jag kan bara svara en sak på detta: den prövas. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort. Herr Wååg hade vänligheten att påminna om delegationen för de mindre och medelstora företagen, där både herr Wååg själv och herr Sjönell sitter. Vi har i utskottet upplevt det på det sättet att det inte föreligger någon riktigt klar uppfattning om vad denna delegation skall utföra, och det är det som har gjort att reservationen på denna punkt har tillkommit.

Herr talman! Det var inte någon särskild omtanke om herr Wååg — jag är ledsen att säga det.

Herr talman!

Enligt vår mening är ett investeringsanslag på 20 miljoner kronor för lågt med hänsyn till det redovisade behovet. Det har inte minst kommerskollegium gett belägg för. Även om vissa lättnader har vidtagits eller planerats på kreditmarknaden är kapitalförsörjningen fortfarande ett mycket stort problem. På grund av de långvariga kreditrestriktionerna har det bildats ett uppdämt lånebehov som det nu är angeläget att tillgodose om man vill undvika ytterligare svårigheter för företagen. En tendens till starkt ökade betalningssvårigheter har under det senaste året kunnat registreras, samtidigt som vi noterat toppsiffror för nedläggningsvarslen. Det är ingen ny sak som ligger i detta att de mindre företagen i vårt land har speciella finansieringsproblem. Det hänger samman med att det egna kapitalet är ringa och att för banklån erforderliga säkerheter är otillräckliga. Kostnadsstegringarna inom produktionen har varit särskilt kännbara för dessa företag. Företagssparandet är förhållandevis litet hos de mindre företagen i jämförelse med de större företagen. Orsakerna härtill är flera. De mindre företagen har genomgående följt med i den tekniska utvecklingen och i flertalet branscher kraftigt rationaliserat sin produktion. Den mera kapitalkrävande produktionsutrustning som är en följd av dessa företagares strävan att höja effektiviteten och öka lönsamheten i produktionen har emellertid inte kunnat finansieras med egna medel. En ytterligare orsak till svårigheterna att finansiera verksamheten är att de mindre företagens äldre maskinpark och övriga utrustning inte i den takt som varit erforderlig har utgjort tillräckligt underlag för avskrivningar till finansiering av nyinvesteringar. Härtill kommer att konkurrensen på marknaden fortlöpande medför väsentligt ökade kostnader för marknadsföring. Reservation 3 följer upp motionsyrkandet, och det är mig en glädje att kunna konstatera att även moderata samlingspartiet biträder denna reservation. Jag vill helt kort yrka bifall till reservationen 3 av herr Regnéll m.fl., vari hemställes att ”riksdagen i anledning av Kungl. Maj:ts förslag och med bifall till motionen 1971:436 till statens hantverksoch industrilånefond för budgetåret 1971/72 anvisar ett investeringsanslag av 30 000 000 kronor”. Detta innebär alltså en uppräkning med 10 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag.
Herr talman! I denna punkt hänvisar utskottet till att de mindre och medelstora företagen genom Aktiebolaget Industrikredit och Aktiebolaget Företagskredit har fått större möjligheter att lämna lån till den mindre företagsamheten. Av detta skäl och av det skälet att man i tilläggspropositionen under detta budgetår fick anslaget till hantverksoch industrilånefonden höjt till 20 miljoner kronor finner utskottet att Kungl. Maj:ts förslag är tillräckligt. Under hela föregående år och även under 1969 fördes en stor debatt om och riktades en stark kritik emot de knappa resurser som de mindre företagen fick till sitt förfogande. Dessa kreditresurser, vilket klart kunde konstateras, räckte på intet sätt till att ge ett rimligt underlag för de investeringar som dessa företag behövde göra. Det är alldeles klart att AB Industrikredit och AB Företagskredit — för att återgå till dem — inte i första hand vänder sig till gruppen mindre företag. AB Industrikredit och AB Företagskredit lämnar oftast sina lån till fabriksbyggnader och större maskininvesteringar. Dessa lån ligger över taket för företagareföreningarnas direktlån. Här har företagareföreningarna en speciellt stor uppgift. Ofta sker en samverkan mellan AB Industrikredit, AB Företagskredit och företagareföreningarna. Företagareföreningarnas lån utgör oftast så att säga topplånet för de mindre företagen. I utskottets skrivning sägs också att ramen för statsgaranti vid lån till hantverksoch industriföretag föreslås oförändrad. Statsgarantiramen blir alltså även under nästa budgetår 80 miljoner kronor. Detta säger jag ingenting om, eftersom det har varit svårt att placera dessa statsgarantilån. Under 1968 utlånades 75 miljoner, under 1968 70 fick man placera 62 lån som uppgick till 40 miljoner kronor. Man hade alltså där ett överskott av garantianslaget på 40 miljoner. Nu skall enligt propositionen TEKO-industrin få ta del av denna låneform, och det är väl ingenting att säga om det heller. Uppenbart är emellertid att krediterna till de mindre och medelstora företagen fortfarande är bekymmersamma, och det har funnits all anledning för utskottet att tillstyrka motionen 436 om en uppräkning med 10 miljoner kronor. Nu fick ordförandens utslagsröst bestämma utskottets skrivning — sådana regler gäller nu; det förekommer inte längre någon lottmajoritet. I det här avseendet spelar det visserligen mindre roll, men behovet för de mindre företagen att få sin lånevolym ökad framstår klart. I detta utskottsbetänkande behandlas även ett par motioner som gäller höjning av limiten från 150 000 till 200 000 kronor. I utskottets betänkande föreslår vi nu enhälligt bifall till den motionen, samtidigt som utskottet ger till känna att sammankopplingen av industrigarantilån med direktlån inte skall vara kvar. Det är två värdefulla beslut som utskottet här har fattat, och jag hoppas att kammaren biträder dem — det kommer att underlätta kreditgivningen för de mindre företagen.

Herr talman! I motionerna 151 och 1079 pekar herr Andersson i Örebro respektive ledamöter av fyra partier på att maximigränserna för utestående lån behöver höjas från 150 000 till 200 000 kronor. Statsutskottet har vid behandling av samma fråga under de senare åren pekat på att organisationen av företagareföreningarna var tämligen ny i sin omstöpta form och att man ville avvakta närmare erfarenhet. Nu finns erfarenheten, och den finns under trycket av kostnadsstegringar. Detta har gjort att näringsutskottet nu gått med på höjningen av maximigränsen till 200 000. I motionerna 150 respektive 1079 pekar herr Andersson i Örebro och de ledamöter av fyra partier, som motionerat om den förra punkten, på att lånen lämpligen inte borde begränsas av de utestående garantierna. Statsutskottet har vid sina tidigare behandlingar satt i fråga om härvidlag förelåg något behov. Detta är inte helt klarlagt, men inför den övertygande argumentering som majoriteten i näringsutskottet lagt fram har utskottet för sin del också tillstyrkt dessa motioner. Utskottet förutsätter dock att den vidgade möjligheten hanteras med all nödig försiktighet. I reservationen nr 3 begär man att anslaget skall räknas upp med 10 miljoner kronor. Om det är att säga utöver att uppräkningen inte inryms i budgeten, att ett nytt finansieringsinstitut har föreslagits, som bör påverka behovet av krediter.

Herr talman! Finansutskottets betänkande nr 9 gäller verkställd granskning av riksbankens styrelse och förvaltning år 1970 m.m. Utskottet har granskat fullmäktiges i riksbanken till riksdagen avgivna förvaltningsberättelse samt de inom riksbanken hos fullmäktige, direktion och industristyrelse förda protokollen. Utskottet säger sig vid sin granskning av nämnda berättelser och protokoll inte ha funnit något förhållande som påkallat särskilt yttrande från utskottets sida. Finansutskottet hemställer att riksdagen beviljar fullmäktige i riksbanken ansvarsfrihet för förvaltningen av riksbanken under år 1970. Herr talman! Jag kan inte dela uppfattningen att det i nämnda berättelser och protokoll inte finns något förhållande, som borde ha påkallat särskilt yttrande från utskottet. Jag finner det sålunda synnerligen anmärkningsvärt att fullmäktiges i riksbanken avgivna förvaltningsberättelse inte med ett ord berör en fråga, som under det gångna året upprepade gånger behandlats av riksbanksfullmäktige, och ett beslut, som måste anses såsom mycket viktigt. Den fråga jag avser har också vållat en mycket hetsig offentlig diskussion. Jag syftar på den s.k. Handelsbanks affären, dvs. de valutabrott som begåtts av företrädare för Svenska handelsbanken. Den 12 juni förra året beslutade valutastyrelsen att ej till åtal ange de valutabrott, som förövats för Svenska handelsbankens räkning. Inom bankinspektionen hade upprättats en berättelse över en i den berörda banken under tiden oktober 1969—april 1970 verkställd undersökning av vissa fastighetsoch värdepappersaffärer m.m. I en särskild berättelse hade bankinspektionen redogjort för transaktioner inom banken, vilka förutom att de innefattat överträdelser av banklagens bestämmelser också haft valutarättsliga aspekter. Denna berättelse hade studerats inom riksbanken, och över granskningen hade upprättats en PM rörande valutabrott begångna av Svenska handelsbanken genom vissa fastighetsoch värdepappersaffärer. De av riksbanksfullmäktige utsedda ledamöterna i valutastyrelsen påkallade att styrelsens beslut att ej till åtal ange de berörda valutabrotten skulle underställas fullmäktige för prövning. Den 2 juli fastställde riksbanksfullmäktige valutastyrelsens beslut. Flera motiveringar för detta beslut angavs i en till finansdepartementet överlämnad skrivelse. Man säger emellertid först att de överträdelser som begåtts av ledande personal i Handelsbanken är synnerligen grava. Man understryker från riksbanksfullmäktiges sida att den unika karaktären av dessa valutabrott ligger däri, att brotten begåtts av en valutabank och att en förutsättning för brottens genomförande varit den speciella förtroendeställning, vilken Svenska handelsbanken såsom valutabank intagit på valutaregleringsområdet. Det sägs att om de begångna valutabrotten begåtts av annan än valutabank, så skulle de enligt gällande principer i riksbankens åtalspraxis ha angetts till åtal. Varför ville man i det här fallet inte ange brotten till åtal? Riksbanksfullmäktige talar om ”hänsyn till affärsbankernas ställning och roll i samhället, kreditväsendets natur och dess förgreningar till utlandet”. Vid prövning av åtalsfrågan måste man, sägs det, ”ta hänsyn till den ifrågavarande bankens renommé i utlandet, till återverkningar för övriga svenska intressen, osv.”. Jag citerar vidare ur skrivelsen: ”De måttfulla rättsliga reaktioner som genom ett åtal skulle utlösas mot dem som har att bära ansvaret för Handelsbankens överträdelser av valutaregleringen står inte på något sätt i proportion till de skadeverkningar som skulle riskeras för Svenska handelsbankens verksamhet och därmed för svensk bankverksamhet över huvud taget.” Herr talman! Jag tycker att detta är ett utomordentligt cyniskt resonemang. Det är en drastisk illustration till den gamla satsen: De små tjuvarna tar man fast, de stora låter man löpa. Är man tillräckligt rik, äger eller kontrollerar man en tillräckligt stor bank då slipper man åtal för begångna brott. Då anses nämligen följderna av ett åtal och en eventuell dom bli så stora, att lagen inte får följas. Detta är rättvisan i klassamhället.

Herr talman! Herr Hermansson i Stockholm har ställt ett synnerligen överraskande yrkande. Jag har inte bedrivit några historiska studier och vet inte om och när yrkande tidigare har framställts att riksbanksfullmäktige skulle förvägras ansvarsfrihet. Jag vill lämna några uppgifter om händelseförloppet. I juli 1969 började riksbanken undersöka vissa valutaaffärer som banken gjort i samband med köp och försäljning av värdepapper. Den 7 augusti samma år skrev riksbanksfullmäktige till Kungl. Maj:t och föreslog tillsättande av en valutakommission, som skulle undersöka hur vissa valutatransaktioner, som verkställts under medverkan av affärsbankerna, stått i överensstämmelse med gällande valutareglerings anda och mening. Denna kommission tillsattes sedan den 21 augusti och bestod av regeringsrådet Åbjörnsson, ordförande, f.d. förste vice talmannen i första kammaren Axel Strand, häradshövdingen Alexanderson, f.d. statssekreteraren Wärn och vice riksbankschefen Joge. Den 21 oktober började bankinspektionen en närmare undersökning av Handelsbankens valutatransaktioner. Bankinspektionens rapport härom blev färdig i april 1970. När sedan valutastyrelsen också granskat frågorna, skrev bankofullmäktige den 2 juli 1970 till finansdepartementet och meddelade att fullmäktige efter att ha övervägt frågan för sin del funnit sig böra fastställa valutastyrelsens beslut att ej till åtal ange de valutabrott som förövats för Svenska handelsbankens räkning. Samtidigt hemställde fullmäktige att Kungl. Maj:t måtte dels i tilläggsdirektiv uppdra åt valutakommissionen att inkomma med de förslag till förbättrad övervakning och kontroll av bankerna, som kommissionen finner det inträffade föranleda, dels uppta frågan om offentliggörande av utredningsmaterialet i ärendet till särskild prövning. Under det tidigare berörda utredningsarbetets gång lämnade Handelsbankens verkställande direktör och hans ställföreträdare samt flera andra vice verkställande direktörer sina befattningar i banken. Av årets riksdagsberättelse framgår att valutakommissionen beräknar att bli färdig med sitt arbete under första halvåret 1971. Att Handelsbankens affärer inte berörts i riksbankens verksamhetsberättelse för 1970 torde sammanhänga med att riksbanken av praxis inte tar upp individuella ärenden i sin verksamhetsberättelse eller i sin årsbok annat än i den mån de berör riksbankens egen förvaltning. Inte heller verksamhetsberättelsen för år 1969 innehåller några uppgifter i detta ärende. Dock omnämndes där i en särskild paragraf under riksbankens styrelse och vissa förvaltningsåtgärder tillsättandet av valutakommissionen. Denna valutakommission hade emellertid ett generellt uppdrag att undersöka om affärsbankerna handlat i överensstämmelse med valutaregleringens anda och mening. Jag tror att jag därmed givit en förklaring till att riksbanken i sin berättelse inte tagit upp detta. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i finansutskottets betänkande nr 9.
Herr talman! Dessa ärenden låg ju tidigare under bankoutskottet. Till följd av den ändrade utskottsorganisationen och den ändrade fördelningen av ärenden på olika utskott handlägges de numera av finansutskottet. Herr Hermansson i Stockholm presenterar en del av sina fakta som om de vore helt nya för allmänheten och nya för riksdagen. Så är inte fallet. Jag vill erinra om att går man tillbaka till bankoutskottets memorial nr 89 för i fjol finner man där intagen en skrivelse från bankofullmäktige, daterad den 5 oktober 1970, där Handelsbankens agerande och fullmäktiges åtgärder i anledning därav redovisas. Jag har inte något minne av att herr Hermansson vid det tillfället tog till orda och begagnade möjligheten att framföra de synpunkter, som han anfört i dag. Tidtabellsenligt torde det ha varit riktigare att diskutera den saken i fjol. Jag understryker på nytt att fakta finns på bordet, för var och en som är intresserad läsare av riksdagstrycket, i bankutskottets memorial nr 89 år 1970.

Herr talman! Herr Ekström har här velat förklara varför riksbanksfullmäktige inte alls berör denna fråga i sin berättelse. Han förklarar det så att man vanligen inte berör enskilda ärenden. Det är möjligt att man inte gör det. Dock finns enskilda beslut som brukar beröras i riksbanksfullmäktiges berättelse. De här händelserna orsakade ju också beslut som gällde en rad viktiga förhållanden rörande riksbankens relationer med affärsbankerna. Det är alltså en allmän fråga, och jag tycker att i varje fall den delen borde ha berörts i fullmäktiges berättelse. Men det här vållade för övrigt också en så stor och livlig diskussion inför offentligheten att även jag har den meningen att detta enskilda fall borde ha berörts och redovisats när man nu lägger fram en berättelse för riksdagen. Nu säger herr Regnéll att det icke är nya fakta jag har talat om, och han frågar varför jag inte yttrade mig hösten 1970 när bankoutskottets memorial nr 89 behandlades i riksdagen. Jag kunde ha gjort det också då. Memorialet behandlades såvitt jag minns sista dagen av höstsessionen. Det föranledde på grund av tidsbristen egentligen ingen diskussion alls eller i varje fall en mycket liten diskussion. Men rätta tidpunkten att ta upp den fråga som jag har berört nu — dvs. mitt uttalande att jag för min del inte kan vara med om att bevilja ansvarsfrihet för riksbanksfullmäktige — måste vara i dag, när riksdagen har att ta ställning därtill. Den frågan var inte ställd i december 1970 utan då var det ett annat problem som förelåg till diskussion, vilket också framgår av bankoutskottets memorial. Det berörde visserligen en del frågor som har att göra med Handelsbanksaffären, men det berörde inte den fråga som jag här tagit upp, nämligen valutastyrelsens och riksbanksfullmäktiges beslut att inte till åtal ange de valutabrott som förövats för Svenska handelsbankens räkning. Den lämpliga tidpunkten att ta upp den frågan är i dag, när riksdagen skall diskutera och granska den berättelse som de av oss valda fullmäktige har avgivit till riksdagen. Jag tror inte att herr Regnéll kan bestrida detta. Jag vill påminna om att det enligt riksbanksfullmäktiges egen bedömning här handlar om brott — detta sägs uttryckligen i det memorial som herr Regnéll erinrade om. Enligt riksbanksfullmäktige är det dessutom synnerligen grava brott. Nu sägs det att ett beivrande av de brotten skulle få vissa konsekvenser. Man kan dock med skäl invända att om personer som bevisligen begått brott anges till åtal, och det blir rättegång och eventuellt fällande dom, så för det alltid med sig konsekvenser för den eller dem som begått brotten. Jag kunde anföra kritiska synpunkter på hela förfaringssättet att åtala och till böter eller fängelse döma personer som begått s.k. brott, men det är inte denna allmänna diskussion om brott och straff som det här gäller. Vad det enligt min mening rör sig om är frågan om rättvisa inför lagen. Det skall inte få vara så att vad som finns i lagboken är Sveriges rikas lag. Jag vet att rättvisan i många avseenden är formell i ett samhälle där det finns fattiga och rika, men man måste alltid kämpa för att rättvisan skall bli större. Det sägs också i riksbanksfullmäktiges skrivelse — jag citerade inte detta — att det avgörande för deras ställningstagande skulle varit uppfattningen att det är viktigare att åstadkomma en tillfredsställande ordning för framtiden än att reagera mot vad som redan inträffat. Ja, det är möjligen en förträfflig allmän regel, men då skall den tillämpas också på den som råkar snatta falukorv till ett par kronors värde — inte bara på storbanker. Riksdagens ledamöter har i dag att ta ställning till frågan om riksbanksfullmäktige skall beviljas ansvarsfrihet för år 1970. De som röstar för ansvarsfrihet godkänner därmed också fullmäktiges handläggning av Handelsbanksaffären och beslutet att ej till åtal ange begångna brott.

Herr talman! Jag tillåter mig hemställa, att kammaren ville besluta, att tiden för avgivande av motioner i anledning av de Kungl. Maj:ts propositioner som bordlagts vid kammarens sammanträde torsdagen den lapril eller i dag, måtte med hänsyn till infallande helg utsträckas till det sammanträde, som infaller näst efter 15 dagar från det respektive propositioner kom kammaren till handa.

I enlighet med den preliminära planen hålls arbetsplena onsdagen den 14 april kl. 11.00 och fredagen den 16 april kl. 10.00. Onsdagssammanträdet kommer efter sedvanligt middagsuppehåll att fortsättas på kvällen. Vid fredagens plenum behandlas utskottsbetänkanden fram till omkring kl. 15.30, varefter svar lämnas på ett antal interpellationer. Vid sammanträdet torsdagen den 15 april kl. 14.00 besvaras ett 15-tal enkla frågor och ett stort antal interpellationer. Däremot upptas inte några utskottsbetänkanden till avgörande vid torsdagens sammanträde.

Herr talman! Herr Karlsson i Malung har frågat mig om jag uppmärksammat att löntagare i vissa fall av sina arbetsgivare vägras ledighet för att fullgöra kommunala förtroendeuppdrag och vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att trygga den anställdes rätt i detta avseende. Den kommunala demokratin förutsätter ett aktivt engagemang från ett stort antal kommunmedlemmar. Enligt kommunallagarna är i princip varje myndig medborgare, som inte uppnått sextio års ålder, skyldig att åta sig kommunala förtroendeuppdrag. Mot den bakgrunden är det enligt min mening angeläget att alla medborgare också ges reella möjligheter att fullgöra sådana uppdrag. Vad sedan gäller frågan om vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att den anställde skall få erforderlig ledighet för att utöva kommunala förtroendeuppdrag vill jag erinra om att denna fråga behandlas i vissa kollektivavtal. Det är enligt min mening otillfredsställande att en arbetsgivare utan tvingande skäl vägrar de anställda ledighet för kommunala uppdrag. Sedan jag nu uppmärksammats på frågan är det min avsikt att närmare undersöka löntagarnas faktiska möjligheter att få ledigt för fullgörande av kommunala förtroendeuppdrag. I första hand avser jag att ta kontakt med arbetsmarknadens parter för att höra deras synpunkter på frågan.

Herr talman! Jag vill tacka civilministern för svaret på min enkla fråga och samtidigt framhålla att jag är mycket nöjd med detta svar. Med tanke på — som också civilministern här har framhållit i sitt svar — att den enskilde medborgaren i princip är skyldig att motta erhållet offentligt uppdrag är det angeläget att begärd ledighet beviljas utan besvärligheter för den enskilde. Med andra ord: skall den kommunala demokratin fungera krävs också att de förtroendevalda erhåller den ledighet som krävs för uppdragets fullgörande. Om inte konkreta fall bevisligen funnits ännu 1971, där löntagare haft svårigheter att erhålla ledighet, skulle den här frågeställningen varit överflödig, framför allt med tanke på tidigare riksdagsbehandling av motioner som berört ledighet för offentliga uppdrag.

Jag hoppas nu att arbetsgivaren i praktiken i fortsättningen visar samma positiva anda som den som framkom i Arbetsgivareföreningens remissvar i fjol och efter den uppmärksamhet frågan givits nu och inte minst efter det positiva svar som civilministern nu lämnat här. Jag vill uttala min tillfredsställelse över vad civilministern framhåller i senare delen av sitt svar, där han säger att han närmare skall ”undersöka löntagarnas faktiska möjligheter att få ledigt för fullgörande av kommunala förtroendeuppdrag”. Jag hoppas att svårigheterna för förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag i framtiden skall vara undanröjda. Jag vill än en gång tacka civilministern för svaret på min fråga.

Herr talman! Herr Richardson har frågat mig om jag är beredd att låta staten överta kostnaderna för sådan utgrävning av fast fornlämning som föranleds av ”allmänt eller större enskilt arbetsföretag”. Enligt 9 § fornminneslagen svarar den som står för allmänt eller större enskilt arbetsföretag som berör en fornlämning för kostnaderna för undersökning eller för åtgärder för att bevara fornlämningen, om det inte på grund av särskilda förhållanden kan anses obilligt. Till enskilda som belastas med alltför höga kostnader på grund av fornminnesundersökning kan riksantikvarieämbetet lämna statsbidrag. Till både kommuner och enskilda kan statsstöd till fornminnesvård utgå genom arbetsmarknadsverket. Den framtida utformningen av samhällets kulturminnesvård utreds för närvarande av 1965 års museioch utställningssakkunniga, som väntas avge sina förslag i år. I avvaktan på dessa är jag inte beredd att förorda någon ändring i fråga om det statliga ansvaret på kulturminnesvårdens område.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. 1942 års fornminneslag är uttryck för en statlig kulturpolitisk målsättning — skydd för fornminnen. För undvikande av varje missförstånd vill jag deklarera, att jag delar den värdering som kommer till uttryck i denna lagstiftning. Frågan gäller heller inte det berättigade i de krav lagen uppställer utan i stället vem som skall betala denna statens kulturpolitik. Det heter i 9 § i lagen om fornminnen — som utbildningsministern antydde i sitt svar — att om särskild undersökning av fornlämningen behövs i samband med ”allmänt eller större enskilt arbetsföretag” så skall kostnaden åvila företaget ”såvitt det icke på grund av särskilda förhållanden finnes obilligt”. Att denna lag skall tolkas och tillämpas generöst framgår med all önskvärd tydlighet av förarbetena till lagstiftningen och inte minst av andra lagutskottets — och därmed också riksdagens — kommentar.

Vad som enligt lagtexten är ”obilligt” och enligt andra lagutskottet ”berättigade intressen” är självfallet en relativt godtycklig tolkningsfråga. Jag föreställer mig att många hänsyn kan vägas in i en sådan skälighetsbedömning.

Utbildningsministern säger att riksantikvarieämbetet kan lämna statsbidrag. Jag vill fråga: Bör inte riksantikvarieämbetet lämna bidrag i en sådan här situation?
Herr talman! Herr Richardson konkretiserade nu sin fråga. Det är naturligtvis väldigt svårt för mig att bedöma i vad mån handläggningen i enskilda fall har varit i enlighet med andan i lagstiftningen. Jag föreställer mig emellertid att man inom utredningsarbetet gör en bedömning av om hittills gällande praxis har stått i överensstämmelse med vad lagstiftarna tänkte sig. Skulle så inte vara fallet, finns ju möjligheter inom mycket kort tid att vidta eventuellt önskvärda kompletteringar i lagstiftningen.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för detta svar, och jag uppfattar det så att den generösa tolkning som man för snart 30 år sedan rekommenderade vid lagstiftningen skall tillämpas även nu.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat mig, vilka åtgärder jag ämnar vidtaga för att trygga sysselsättningen för de hushållslärare som friställs från de kommunala yrkesskolorna på grund av gymnasieskolreformen. I proposition 1968:140 framhölls bl.a. att skolmyndigheterna i nära samverkan med personalorganisationerna bör söka komma till ändamålsenliga lösningar av de problem som kan uppkomma på de olika gymnasieskolorterna. Ett sådant arbete pågår också inom skolöverstyrelsen. Jag vill tillägga att av fru Sundberg berörda lärargrupper givetvis omfattas även av regeringens beslut den 14 maj 1970 om anställningstryggheten för icke ordinarie lärare inom det kommunala skolväsendet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, men jag vill gärna tillägga att jag fann det ofullständigt. Utbildningsministern säger att man skall i samverkan med personalorganisationerna söka komma till ändamålsenliga lösningar av de problem som kan uppkomma. Det är just de ändamålsenliga lösningarna för den kategori hushållslärare jag här talar om som jag hade hoppats få ett svar från utbildningsministern om. Hushållslärarna är en olycksdrabbad yrkeskår. När grundskolan genomfördes var man dock redan i förväg medveten om att problem skulle uppstå, och man införde övergångsplanen, dit 60 procent av dem gick. Nu genomför man en gymnasiereform som berör ungefär 1 000 kommunalanställda hushållslärare. De får meddelande om att fr.o.m. den 1 juli har den nya gymnasieskolan inte längre behov av deras tjänster. I Malmö har sex hushållslärare fått ett sådant besked från studierektorn. Den hemtekniska kursen, som hörde till de kommunala yrkesskolorna, hade 16 elever i varje grupp. Den var mycket omtyckt, och åtskilliga hushållslärare fungerade också där som lärare. Nu införs den nya gymnasieskolan med en kraftig nedskärning av timantalet och med undervisningsgrupper på 30 elever i stället för 16. Det värsta enligt min mening är att för den s.k. vårdoch konsumtionslinjen ännu inte finns någon läroplan utarbetad och man kan inte göra några bedömningar i vad mån hushållslärare skall kunna anställas där. Naturligtvis kan detta problem gälla även för övriga yrkeslärare i samband med gymnasieskolans genomförande, men vad jag tycker är påtagligt denna gång är att man ställer hushållslärarna inför ett fullbordat faktum. Det går inte för kommunerna att skaffa fram elever. Därför hade det för mig varit roligt att från utbildningsministern få ett svar på hur just dessa problem skall lösas — och det tycker jag inte att jag har fått.

Herr talman! Till att börja med vill jag konstatera att de problem vi här möter i och för sig inte är nya på skolans område. Vi har genomfört den nya läroplanen för grundskolan och hade då en rad personalproblem att lösa. Jag tror att helhetsomdömet från de berörda parternas sida i det fallet är att staten på ett hedersamt sätt skött sig i de ansvarsfrågorna. Nu gäller det alltså gymnasieskolan. Jag vill då börja med att säga till fru Sundberg att det förhållandet att det inte är någon läroplan utarbetad för vårdoch konsumtionslinjen beror på att den linjen mötte ett sådant motstånd från avnämarna att vi inte ansåg oss kunna sätta den i sjön. Vad vi allmänt har gjort för gymnasieskolan är, som jag sade i mitt första svar, att vi fattade ett konseljbeslut den 14 maj 1970, där vi slog fast principerna som innebär en generös behandling av de lärargrupper som i negativ mening kan bli berörda av beslutet. Vi har uppdragit åt skolöverstyrelsen att kontinuerligt följa frågan, och det som just nu har aktualiserat den är linjevalet, som vi vet har ägt rum. Det kan ha slagit på ett sätt som vi inte har räknat med. Jag har t.ex. fått uppgifter från Göteborg, som jag kan nämna eftersom fru Sundberg nämnde Malmö. I Göteborg har konsumtionslinjen plats för 210 elever, men den har bara fått 37 sökande. Då uppstår givetvis en sådan situation där extraordinära åtgärder kan vara nödvändiga. Vi har begärt att få in sådana uppgifter från skolöverstyrelsen, som i sin tur har kontakt med länsskolnämnderna. I början av maj får vi besked i vad mån dylika situationer har uppstått ute i landet. Vid den tidpunkten får vi också bedöma om extra åtgärder, utöver dem vi redan har beslutat, kan vara behövliga. Jag kan alltså inte för dagen utesluta att vi kan behöva vidta ytterligare åtgärder.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för det beskedet. Jag tror att det bedömande som herr Carlsson gjorde när det gäller linjevalet är helt riktigt. Däremot tycker jag att man från statsmakternas sida kunde ha garderat sig i förväg för att dylikt skulle inträffa. Vad beträffar de extraordinära åtgärder som utbildningsministern här talar om vill jag naturligtvis gärna tolka det så att man i samband med gymnasieskolans reformerande kommer att skapa möjligheter för hushållslärarna, liknande dem som tillskapades i samband med grundskolans genomförande i dess nya utformning, när man hade en övergångsplan. Jag vill tillägga, att även om staten hade ansvar för det hela tror jag att åtskilliga hushållslärare med en god och gedigen utbildning i ett visst yrke har beklagat att deras huvudsakliga sysselsättning har blivit att undervisa i ämnen för vilka de inte har den adekvata utbildningen. Det är lätt för mig att tro, men det vore roligt om utbildningsministern ville bekräfta att man skulle kunna tänka sig att även inom gymnasieskolan skapa något slags övergångsplan för här berörda hushållslärare.
Herr talman! Jag vill nog ändå vidhålla att departementet har haft den beredskap för de problem som kan uppstå som departementet har ansett nödvändig. Vi har fattat ett principbeslut, och vi har givit det ansvariga verket i uppdrag att följa frågan; genom kontakter med länsskolnämnderna finns direkta möjligheter att kontrollera situationen ute på fältet. Vilken typ av åtgärder som kan bli nödvändiga kommer vi att ta ställning till i maj, när vi ser det faktiska utfallet av linjevalet — det vågar jag inte ha någon säker uppfattning om i dag.

Herr talman! Herr Ångström har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att ge möjligheter åt TV-tittarna i stora delar av vårt land, som fortfarande saknar TV 2, att ta del av program av stort publikt intresse, som nu endast sänds över denna kanal. Det ankommer på Sveriges Radio att inom ramen för de av statsmakterna fastställda riktlinjerna för programverksamhetens organisation och innehåll avgöra vilka program som skall sändas i de olika TV och ljudradiokanalerna. Jag avser därför inte att vidta några åtgärder av det slag som frågeställaren efterlyser.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för hans svar, men jag är besviken över att han där inte visat någon vilja att själv gripa in och på ett vettigt sätt klara samordningen mellan de olika TV-kanalerna i de fall där en samordning är absolut nödvändig. Uppvaktningar och skrivelser i ärendet till radiochefen och andra programansvariga, från myndigheter och enskilda personer, har visat sig resultatlösa. För något år sedan skrev jag själv i min egenskap av FU-ordförande i landstinget till radiochefen och pekade på de olika programutbud som den bristande täckningen av TV 2 i landet innebar trots att licensavgiften var densamma. Jag fick ett artigt och välmenande svar, där radiochefen hänvisade till dels den kommande utbyggnaden av TV 2-nätet, dels förhållandet med de fristående kanalerna och konkurrensen dem emellan. Parallellen mellan utbildningsministerns svar i dag och radiochefens i fjol är väl fullt klar, och lika klart anser jag det vara att ingen av dessa båda personer har förstått att detta är en allvarlig servicefråga, främst för glesbygden, och en fråga om rättvisa, då alla betalar samma licensavgift. Jag har inte heller kunnat finna att en samordning skulle vålla några större praktiska problem. På de tider då TV 1 inte har sändning bör det vara en enkel sak att låta de aktuella programmen gå fram över dess sändare till de områden som inte har TV 2. Under annan sändningstid bör glimtar och sammandrag i större utsträckning än hittills passas in i TV 1-programmet från direktsändningar.

De fick göra en 20-milaresa för att se sig själva och vad TV gjort av deras problem. Många reste också den sträckan. Det blev en dyr föreställning, och det skall vara även i övrigt hunsade glesbygdsmänniskor som finner sig i en sådan ordning.

Herr talman! Herr Ångström var förvånad över att jag inte grep in i Sveriges Radio och åstadkom en samordning mellan de två kanalerna. Jag må säga att jag är förvånad över att herr Ångström inte känner till att det saknas förutsättningar för ett sådant ingripande från regeringen eller utbildningsministern i radiooch TV-verksamheten i det gällande riksdagsbeslutet. Enligt avtalet mellan staten och Sveriges Radio skall de av Kungl. Maj:t och riksdagen år 1966 godkända riktlinjerna ligga till grund för verksamheten. Dessa i sin tur förutsätter bl.a. två självständiga programenheter för TV som skall arbeta på likartade villkor. Det yttersta ansvaret för att riktlinjerna verkligen följs åvilar radioledningen. Åtgärder från min sida i det av herr Ångström aktualiserade fallet förutsätter riksdagsbeslut om ändring av 1966 års riktlinjer och ändring i konsekvens härmed av avtalet mellan Sveriges Radio och staten. Om man vill klaga i en sådan här fråga — och det har man självfallet rätt till — är den riktiga instansen radioledningen, och jag förstod av herr Ångströms inlägg att han också haft kontakt åt det hållet. Det är där han måste sätta in sina övertalningsåtgärder i fråga om vad som skall sändas i kanal 1 respektive kanal 2. Jag vill samtidigt nämna att utbyggnaden av TV 2-nätet är i full gång, och täckningen beräknas om några månader uppgå till 93 procent av befolkningen.

Herr talman! Ett ingripande kan göras på många sätt, och jag tycker att det skulle vara mycket positivt om utbildningsministern och jag kunde förena oss i en kontakt med radioledningen, så att vi fick den här samordningen påbättrad i framtiden. I mitt första anförande glömde jag att peka på ett annat förhållande som också talar för en större samordning av program av stort publikt intresse mellan de olika kanalerna. Detta är nämligen det enkla förhållandet att många människor i vårt land saknar ekonomiska möjligheter att förse sina mottagare med anordningar för program 2. De flesta av dessa finns bland den stora gruppen pensionärer som endast har sin folkpension att leva på. Jag tycker att de människorna också är värda den omtanken.
Herr talman! Herr Ångström upprepar att han anser att utbildningsministern bör ta kontakt med radioledningen. Jag måste än en gång understryka att om jag skulle följa herr Ångströms råd, så skulle jag riskera mycket obehagliga konsekvenser. Jag tycker inte för närvarande risker. ä KE RR A A TE ö 13 april 1971 Jag avstår därför frivilligt, herr Ångström från att följa rådet, och jag tror inte heller att det skulle gagna saken. Vill man ta upp en diskussion = Ang. prisoch kar om vad som sänts i den ena eller den andra kanalen får man göra det med = tellnämndens utred dem som har ansvaret för verksamheten, alltså ledningen för Sveriges ningsverksamhet vid att situationen är sådan att jag vill utsätta mig för den sortens politiska
Herr talman! Herr Romanus har frågat om prisoch kartellnämnden vid förlängningen av prisstoppet kommer att ges resurser att bedriva sin normala utredningsverksamhet. Prisoch kartellnämnden har möjlighet att förstärka personalen i den omfattning som erfordras för att möta ökad arbetsbelastning på grund av prisstoppet. En viss personalförstärkning har också genomförts. Det är emellertid knappast lämpligt eller ens möjligt att för nytillkommande arbetsuppgifter av temporär art utöka personalen i sådan utsträckning att nämndens normala verksamhet kan bedrivas utan inskränkningar. Utredningsverksamheten upprätthålls emellertid för närvarande i den omfattning som betingas av näringsfrihetsombudsmannens behov men också av de mest angelägna av övriga behov. Arbetet med registrering av kartellavtal och storföretag pågår normalt.